Herr talman! De förbrytare som den 11 september tilltvingade sig regeringsmakten i Chile har sedan dess utvecklat en bestialisk terror mot Chiles arbetarklass och demokrater. Tiotusentals människor har spärrats in i koncentrationsläger, där de får försöka uthärda under vidriga förhållanden, där de utsätts för förnedrande övergrepp och tortyr, där många skjuts eller plågas till döds. Knektarna gör razzior i arbetarkvarteren, plundrar arbetarfamiljer, bränner deras böcker, tar fångar eller avrättar människor utan rätt. Radikala arbetare skjuts på väg till sina arbeten. Militärjuntans soldater bryter sig in på tidningsredaktioner och skjuter ned personalen. För varje dag antar fascistjuntans brott allt värre proportioner. Juntans kupp var väl förberedd. USA:s imperialister och Chiles reaktionära överklass hade gjort allt för att sabotera folkfrontsregeringens arbete att skapa samhällsförhållanden för en ekonomisk och social utveckling i folkflertalets intresse. Den av USA kontrollerade Världsbanken, där även Sverige är medlem, vägrade lån till folkfrontsregeringen. Den amerikanska ITT-koncernen organiserade sabotage och kuppförsök. Kopparbolaget Kennecott, från USA, sökte stoppa Chiles kopparinkomster, sedan bolagets tillgångar nationaliserats. Också Sveriges regering vägrade att se till att Chile fick betalt för den koppar som exporterats till Sverige. USA-kapital finansierade åkeriägarnas lockout, som var avsedd att lamslå Chiles kommunikationer. Också det svenska bolaget AGA deltog i sabotageförsöken mot folkfronten och Chiles arbetande befolkning. Militärjuntans kupplaner utarbetades i samförstånd med CIA och regeringen i Washington, vilken kände till kupplanerna långt i förväg. Enheter ur USAs Stillahavsflotta låg beredda utanför Chiles kust då kuppen ägde rum. USA upphörde under folkfrontsregeringen med alla lån och biståndsgåvor till Chile — frånsett vapenleveranserna till militären, vilka fortsatte som vanligt. Dessa vapen användes mot den folkvalda regeringen och mördade den folkvalde presidenten. Kuppen i Chile är ingen tillfällighet. Den visar imperialismens och högerkrafternas rätta ansikte. Än en gång har USA-imperialismen medverkat till att stoppa framåtskridande och demokrati med brutalt militärt våld. Än en gång har en privilegierad överklass satt demokratin ur spel för att slå vakt om sin överhöghet. Sverige har inte rena händer när det gäller Chile. Främst gäller detta om det svenska kapitalet. Men till bilden hör också riktiga och bra insatser. Sveriges ambassadör i Chile har modigt och utan att spara några ansträngningar sökt befria politiska fångar och har upplåtit den svenska ambassaden som en fristad för flera politiska flyktingar. Fyra partier har i ett gemensamt uttalande fördömt kuppen och uttalat sitt stöd för motståndsrörelsen. Jag noterar med tillfredsställelse att det verkar som om också herr Carlshamre ansluter sig till denna opinion. Sveriges regering vägrade betala ut det u-landsbistånd som var avsett för president Allendes framstegsvänliga och progressiva regering till de knektar som störtade folkfronten. Insatserna för Chiles folk är viktiga. Motståndsrörelsen mot överklassens knektvälde måste stärkas och visas all solidaritet. Det är endast en seger för motståndsrörelsen, bestående bl.a. av de partier som ingick i folkfrontsregeringen, som kan ge Chile en regering som främjar en ekonomisk och social utveckling i folkflertalets intresse. Det är därför som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit att det nu frusna biståndet bör betalas ut till motståndsrörelsen mot militärjuntan. Då gör pengarna den utvecklingsbefrämjande nytta som de ursprungligen var avsedda att göra. Det hade varit en framgång för solidariteten med Chiles folk om utrikesministern i sitt interpellationssvar hade instämt i detta krav.

Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten genom att ta upp hela den tragiska utvecklingen i Chile, eftersom jag har berört den i många andra sammanhang. Jag vill bara använda det här tillfället till att tacka herr Wirmark för den deklaration han här lämnade och ansluta mig till den, i hoppet om att det inte skall dröja alltför länge innan demokratin, som i dag är nedtrampad med våld, återupprättas i Chile. Det som hände under Allendes tid och — låt mig också säga det — delvis inleddes under Freiepoken var ett budskap om demokratins möjligheter, och detta budskap lever vidare med växande styrka också under dessa mörka dagar. I och för sig skulle det vara lockande att gå in närmare på hur det sammanbrott av samhällets funktioner som inträffade i Chile och som ledde fram till kuppen kom till, men jag skall inte göra det. Jag skall bara ta upp en punkt som herr Wirmark var inne på, för den tanken möter man ofta i debatten. Allendes ekonomiska politik — hans, som det har sagts, oansvariga inflationspolitik — har gjorts delvis ansvarig för utvecklingen. Jag vill inte säga att man i Sverige går så långt att man därmed på något sätt moraliskt legitimerar militärkuppen, men man gör ändå en analys som går ut på att Allende i viss mån hade sig själv och sin politik att skylla. Jag tror det är viktigt att klargöra att det, såvitt jag kan ; bedöma, är en oriktig historieskrivning. Allende var i hög grad — och detta kom fram inte minst i de diskussioner som vi hade tillfälle att föra med Allende 14 dagar före kuppen — medveten om inflationens elände och de fruktansvärda problem som den skapade för regeringen.

Det finns i och för sig mycket mer att säga i det sammanhanget, men jag ville nämna just detta som ett komplement till den bild som herr Wirmark gav. Jag kommer strax tillbaka till de mera konkreta frågorna, men låt mig innan jag gör det säga till herr Carlshamre att jag blev glad när jag läste hans interpellation och bestämde mig för att svara på den så snabbt som möjligt. Jag såg nämligen i den ett uttryck — jag känner ju herr Carlshamre — för indignation för vad som äger rum i Chile och för stark, aktiv medkänsla för flyktingarna. Det gav herr Carlshamre i och för sig också uttryck åt i sitt första inlägg här. Jag trodde kanske också att herr Carlshamre — och så har det tolkats av andra deltagare i den här diskussionen — fann det angeläget att framställa denna interpellation i syfte att ta bort det intryck som moderata samlingspartiet har skapat av att det vill skilja ut sig från de andra partierna när det gäller inställningen till vad som händer i Chile. Också ur den synpunkten välkomnar jag interpellationen. Det är möjligt att herr Carlshamre hade den avsikten, men han hade tydligen ytterligare en avsikt, när han gjorde en besynnerlig sammankoppling mellan mitt svar i dag och det tal som jag höll inför Göteborgs Arbetarekommun. Han hänvisade till det talet på ett sätt som måste ha gjort hela sammankopplingen helt obegriplig för dem som sitter här i lokalen och inte gärna kan veta vad utrikesministern har sagt för ett par veckor sedan i Göteborgs Arbetarekommun. Vad jag tog upp där var ett angrepp på moderata samlingspartiet just på grund av att moderata samlingspartiet hade skilt sig ur den gemensamma protestdemonstrationen och gjort det med i Svenska Dagbladet åberopade motiv som jag tyckte var utomordentligt allvarliga ur allmän utrikespolitisk synpunkt. Det var en anledning för mig — och jag håller helt med herr Carlshamre om att en regeringsledamot måste tala som en regeringsledamot var han än befinner sig, här lika väl som i Göteborg — att rikta ett angrepp mot moderata samlingspartiet som i och för sig ingick i en serie angrepp som jag som utrikesminister har riktat mot moderata samlingspartiet. Jag har ingen anledning att ta tillbaka vad jag sade där. Om herr Carlshamre velat ha en diskussion om detta, så hade vi ju kunnat ordna det på annat sätt än att gå den här omvägen via en interpellation om svenska regeringens politik för att ge flyktingarna i Chile en fristad.

Jag bedömer det så att vi för att nå resultat med precis samma syfte — alltså att åstadkomma en internationell belysning av vad som händer i Chile — bör gå andra vägar. Vi prövar också nu hur våra aktioner i tortyrfrågan, som i och för sig var beslutade innan utvecklingen i Chile var känd, skall kunna sammankopplas med utvecklingen i Chile så att vi når samma resultat som herr Hjorth efterlyser i sin interpellation. Den internationella opinionsbildningen är viktig i den här frågan. Det är viktigt vad enstaka regeringar säger. Juntan är känslig för detta, och det är självklart att en samlad manifestation av FN:s medlemsstater har en betydande politisk effekt i Chile. Herr Wirmark vill gärna ha en precisering av den kvot på 200 som vi på ett mycket tidigt stadium angav. Jag skulle i och för sig gärna omedelbart lämna en sådan precisering. När jag inte gör det så har detta en mycket enkel anledning, nämligen att vad som nu pågår — genom flyktingkommissariens framställningar till regeringarna i de 17 länderna — är en form av förhandling. Jag har bedömt att det vore oriktigt att på det här stadiet offentligt deklarera den höjning av kvoten som vi är beredda att göra. Jag är nämligen rädd för att det då dess värre — det kan låta cyniskt men här måste man ju vara realistisk — skulle kunna minska beredvilligheten hos de andra staterna att lämna de bidrag som jag menar är självklart att de skall och bör komma med. Herr Wirmark kommer att mycket snart, också genom offentliga kanaler, få reda på höjningen av kvoten, men jag känner mig förhindrad att meddela den nu och här. Herr Wirmark tog slutligen upp frågan om man inte borde pröva att eventuellt med biståndsmedel bereda forskare i Chile en möjlighet att verka i Sverige. Det är ett mycket stort problem som herr Wirmark där är inne på. Tidigare fann många forskare en fristad för fri forskning i Chile. Vi prövar precis det uppslag som herr Wirmark nämner, och det är faktiskt också, vill jag minnas, antytt i mitt svar.

Herr talman! Det är riktigt att det var ett av mina syften med interpellationen att undanröja ett intryck som kan ha skapats att moderata samlingspartiet skulle på något sätt skilja sig ut från den övriga opinionen i Sverige när det gäller att ta avstånd från och uttrycka sin avsky över det som har hänt i Chile. Jag kan inte med samma effekt göra det någon annanstans. Jag behöver nämligen utrikesministerns hjälp till det, därför att det intryck han talar om är icke ett intryck som moderata samlingspartiet har skapat, som utrikesministern uttryckte sig, utan det är utrikesministern som har skapat detta intryck, och det är lögn. Utriksministern har visserligen inte ensam skapat detta intryck, det är fler som har hjälpt till. Det är nämligen icke sant att moderata samlingspartiet har skilt sig ut från opinionen. Vi har skilt oss ut från en bestämd teknisk form för att uttrycka opinionen. Det har vi gjort inte av några skäl — som utrikesministern nu återigen antyder — som skulle kunna vara skumma eller tvivelaktiga och som han har läst om i någon tidning, utan vi har gjort det med två klart angivna motiveringar och bara med dessa två motiveringar. Det första motivet är att vi har uppfattningen att riksdagspartier, särskilt när de uppträder i samverkan, i första hand bör uppträda i riksdagen. Riksdagspartierna har till skillnad från andra organisationer den exklusiva tillgången till de parlamentariska metoderna och kanalerna, och då bör vi i första hand använda dem och lämna de utomparlamentariska vägarna till dem som inte har tillgång till dessa parlamentariska metoder. Vi kan vara med och har som bekant varit med om enstaka undantag från detta — ingen regel är helt utan undantag. Man kan ha vilken mening man vill om denna uppfattning. Man kan kritisera den — det säger jag inte alls emot — men man kan icke ta en sådan kritik till intäkt för att partiet som sådant skulle ha någon annan mening eller någon svagare uppfattning i förhållande till det faktiska skeendet i Chile. Att ta partiets vägran att ställa upp i en utomparlamentarisk gemensam manifestation till intäkt för sådana insinuationer och beskyllningar menar jag är djupt ohederligt. Det andra motivet är att den protest, som vi har givit uttryck åt minst lika tveklöst och i minst lika klara ordalag som något annat parti, för oss sätter sig i halsen, när den skall uttryckas i unison kör med vänsterpartiet kommunisterna. Just i de här frågorna och vid de här tillfällena känns det inte riktigt rätt att uppträda tillsammans med ett parti som, för att låna ett uttryck av herr Olsson i Stockholm, icke har rena händer. Det har inte vänsterpartiet kommunisterna. Det är fråga om ett parti med ett förflutet som man aldrig har avsvurit sig, i vilket det ingår att vid tidigare tillfällen, vid liknande händelser i andra tider och på andra platser, ha prisat och hyllat förtryckarna och bödlarna, ha försvarat förtrycket och bildligt talat ha slickat bödlarnas stövlar. När ett sådant parti vid ett annat tillfälle, då det råkar passa bättre, vill tillsammans med andra ställa upp i kraftiga protester, så sätter sig dessa protester i halsen på oss. Vi kan inte hjälpa det. Där är de två motiven, och det finns icke några andra. Ta då icke det till intäkt för påståenden att det i någon sorts anonyma högerkrafter — ordet använt på ett sådant sätt att det direkt och omedelbart syftar på moderata samlingspartiet — skulle finnas en uppskattning eller ett slags försvar för förtrycket i Chile. Det är detta som icke är sant, och jag menar att det är tyvärr en medveten osanning.

Herr talman!

Allende hade svårigheter med den lagstiftande församlingen, och han hade också en del svårigheter med yttre fiender. Tidigare i denna debatt har även berörts Allendes svårigheter att få krediter. Men vad jag pekade på var det ganska grundläggande att landet under de första 18 månaderna påtagligt levde över sina resurser. Man importerade mycket mer än det fanns inkomster för. För att undvika intrycket att jag inte var medveten om övriga svårigheter vill jag i kammarens protokoll läsa in ett citat ur en bok som jag själv medverkat i. Kontinent i obalans. Där står det på s. 60 om situationen i Chile: ”Problemen har förvärrats av de inre och yttre fiendernas verksamhet: hamstringen och smugglingen, det amerikanska kreditstoppet liksom det amerikanska kopparbolaget Kennecotts framgångsrika försök att stoppa utbetalningar till Chile för kopparleveranser från bolagets nationaliserade gruvor.” Sedan övergår jag till de frågor jag ställde. Jag förstår att våra åtaganden beträffande det antal flyktingar vi kan ta emot måste bedömas också i internationellt sammanhang. Det kanske inte heller är så underligt om en del flyktingar vill försöka finna en fristad närmare Chile än vad vi erbjuder. Men när nu så få länder hittills har visat sig villiga att lämna hjälp, och när vi vet att övergreppen i Chile fortsätter, så kan vi väl inte vänta länge med att ange en ny kvot. Är det inte så, herr utrikesminister, att redan antalet mottagna flyktingar gör det nödvändigt för Sverige att snart fatta ett nytt beslut, om vi i fortsättningen över huvud taget skall kunna behålla den attityd vi hittills intagit. Utrikesministerns vägran att i dag ange en kvot hoppas jag därför innebär att en sådan kvot kommer att anges om några dagar. Vad slutligen beträffar forskarna vill jag understryka att jag anser det vara en mycket väsentlig fråga, där man inte får vara för byråkratisk när man söker finna lösningar för dem. Man kan tänka sig att få fram biståndsmedel på olika sätt för de ändamål som det här gäller. Som redan påpekats i debatten finns det infrusna belopp, bl.a. för Chile. Om forskarna kunde få fortsätta med sin verksamhet 'skulle det vara ytterst värdefullt inte bara för dessa högt kvalificerade personer själva utan också därför att den verksamheten är av sådan art att den kan bli till mycket stor hjälp för Latinamerika. Jag vill därför rekommendera att även den frågan tas upp till snabbt beslut.
Herr talman! Låt mig avsluta denna debatt med några ord till herr Carlshamre. Jag skulle vilja se flera företrädare för moderata samlingspartiet av herr Carlshamres sort. Det är bra att herr Carlshamre uppträder som han har gjort här i dag. Det har nämligen uppstått en del missförstånd om moderata samlingspartiet beträffande den fråga som herr Carlshamre här talade om, och man fick av herr Carlshamres ord det intrycket att missförstånden skulle vara resultatet av utrikesministerns agerande. Men det är verkligen att överskatta min opinionsbildande betydelse. Det är inte så, herr Carlshamre. Det är nämligen andra personer som i så fall också har missförstått den här saken, och det har gjorts en hel serie uttalanden som skapat denna föreställning om moderata samlingspartiet. Den första förklaringen till att missförstånd uppstått är att moderata samlingspartiets förklaring om sina skäl inte har verkat övertygande. Det är ett faktum. Alldeles i slutet av valrörelsen var det en av moderata samlingspartiets riksdagskandidater — jag förstår att det kan finnas många kandidater i ett stort och växande parti — som välkomnade militärkuppen därför att den skulle komma att skapa ekonomisk ordning i landet. Svenska Dagbladets kommentarer i anslutning till det här beslutet som jag kritiserade och som var en av utgångspunkterna för mitt anförande i Göteborg, gick också ut på att man skulle hålla tyst; annars skadade man ambassadens arbete. Det innebär uppriktigt sagt en helt annan politik än den som de andra partierna anslutet sig till. Därför var det inte så konstigt att de här föreställningarna om moderata samlingspartiet uppstod. Men det är bra att herr Carlshamre här uppträder på ett annat sätt. Fortsätt med det! Ingen är gladare än jag om vi kan känna en fullödig uppslutning från moderata samlingspartiets sida i denna viktiga politiska och moraliska fråga. Till herr Wirmark vill jag slutligen säga att kvoteringen naturligtvis blir offentlig inom mycket kort tid. Herr Wirmark behöver inte känna minsta oro för att ambassadens arbete skall hämmas av någon okunnighet om beredskapen för att ta emot ett stigande antal personer. Ambassaden är självfallet underrättad om detta och bedriver sitt arbete från den utgångspunkten.
Herr talman! Jag är ingen vän av personlighetsklyvning, något som jag förstår att utrikesminister Wickman ibland måste underkasta sig när han hastar från riksdagen till FN, från FN till Göteborgs Arbetarekommun, Jag är därför glad att det bara finns en herr Carlshamre i moderata samlingspartiets riksdagsgrupp. Men jag kan försäkra herr Wickman att det i den fråga vi här diskuterar inte finns någon annan mening i riksdagsgruppen. Jag står här i dag och företräder verkligen med uppdrag moderata samlingspartiets ledning och riksdagsgrupp, och ingen har ens antydningsvis givit uttryck för någon annan mening om det som sker i Chile än jag har gjort här. Det må ha funnits någon riksdagskandidat som haft annan mening — jag har aldrig träffat honom. Jag har på ett torg en gång fått mig förevisad en artikel i Aftonbladet som presenterade någon sådan riksdagskandidat. Vi har tidigare i dag i annat sammanhang fått en betygssättning av trovärdigheten i den sortens journalistik. Jag vill inte yttra mig om riktigheten i vare sig det ena eller det andra, men en sådan uppfattning är i varje fall icke moderata samlingspartiets uppfattning.

Om man gör gällande att det finns stora avvikande grupper — inte bara vad herr Wickman i Göteborg kallade smärre grupper, för moderata samlingspartiet är ingen smärre grupp; det är ett stort parti, och till skillnad från herr Wickmans blir det t.o.m. efter hand större — försvagas kraften i vårt handlande visavi förtrycket i Chile. Det är angeläget för oss att det inte skall försvagas, och därför protesterar vi när man försöker misstolka vårt sätt att handla på det vis som här har skett. Nu har jag fullgjort mitt uppdrag att en gång för alla försöka göra klart att dessa misstolkningar är just misstolkningar.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, vilka slutsatser jag drar för Sveriges del av den nyligen framlagda IEA-undersökningen rörande skolelevers litteraturkunskap. Ännu föreligger inte de fullständiga resultaten från de av herr Nordstrandh åsyftade undersökningarna. Enligt vad jag erfarit kommer den svenska rapporten — som av naturliga skäl blir betydligt fylligare än hittills publicerat material — att publiceras under våren. Det är därför för tidigt att på grundval av nu föreliggande uppgifter dra några bestämda slutsatser i frågan. Jag vill tillägga att inom skolöverstyrelsen pågår ett arbete som på olika sätt berör svenskämnet i skolan och därmed också litteraturundervisningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. I detsamma säger utbildningsministern att det skall komma en svensk rapport och att det därför nu är för tidigt att dra några bestämda slutsatser i frågan. Men några slutsatser har väl utbildningsministern ändå kunnat dra av den engelska upplagan, som bara den är ganska utförlig — på 428 sidor. Skall den rapport som skall komma senare behandla hela fältet eller är det då bara fråga om de svenska förhållandena? Jag menar alltså att man kan dra jämförande slutsatser redan av det material som nu föreligger. Det kan ju inte bli fråga om att få några andra jämförelseresultat av en fylligare upplaga eller av en upplaga som mera sysslar med enbart svenska förhållanden och som lägger ut texten ytterligare. Det visar sig att svenska 14-åringar och gymnasister har mycket lågt litteraturintresse jämfört med elever i andra länder. I det avseendet hamnar vi långt ner på jämförelselistan. Det gäller alltså intresset för 7 litteratur hos svenska 14-åringar och gymnasister; det är det jag är ute efter nu. Jag anser att kan man inte väcka gymnasisternas intresse för litteratur, då är det illa beställt med vår undervisning i litteratur — var felet nu kan ligga. I spåren följer otvivelaktigt kulturell utarmning. Men frågan är var felet ligger, och det är de slutsatserna jag menar att utbildningsministern skulle kunna dra av det föreliggande materialet. Vi måste söka det någonstans. Nu säger utbildningsministern att det pågår ett arbete i skolöverstyrelsen. Ja, det gör det väl när det gäller de flesta ämnen på gymnasienivå — som det närmast rör sig om här. Men det vore väl ändå möjligt att dra den slutsatsen att man får skynda på skolöverstyrelsen eller eventuellt tala om för skolöverstyrelsen att man bör göra en mer samlad bedömning av det sätt på vilket undervisningen i litteratur bedrivs på gymnasiet. Kanske kan man göra ämnet mera samlat och koncentrerat när det gäller vissa angelägna uppgifter — t.ex. den som jag talar om här; att skapa intresse för litteraturen — kanske är inte svensklärarutbildningen den bästa. Har vi intresserat oss för den tillräckligt? Detta är problem som jag anser att man bör försöka lösa. Det är de slutsatser man redan nu kan dra av det publicerade materialet i den engelska upplagan på 428 sidor med många tabeller. Där finns intressanta iakttagelser!
Herr talman! Förra året vid den här tiden och under hela vintern fick vi från borgerligt håll höra hur erbarmligt dåliga kunskaper de svenska eleverna hade i de naturorienterande ämnena. I de debatterna sade jag: ”Vänta tills utredningens resultat är klart fram i vår, så skall vi diskutera frågan.” När det resultatet kom visade det sig att de svenska eleverna hade bra, i vissa avseenden utomordentligt bra, kunskaper. Nu har diskussionen tagit fart om litteraturkunskaperna, och man har börjat på samma sätt. Mitt svar är också i år: Vänta tills vi har fått den slutliga utredningen, så skall vi då titta på resultatet. Eftersom herr Nordstrandh inte tror mig skall jag citera vad forskningsledaren, professor Husén sagt om just litteraturundersökningen. Han säger: ”När man nu svepande säger att de svenska elevernas prestationer i litteratur skulle ligga sämst till, så far man med ren osanning. Som framgår av prof. Purves internationella rapport sid 294 ligger svenska 14-åringar i fråga om total litteraturpoäng på tredje plats. Gymnasieoch fackskoleeleverna ligger på andra plats.” Det är inga dåliga litteraturprestationer, men som sagt jag skall inte ta ut några segrar i förskott. Segern tänker jag i så fall ta ut fram på vårkanten, när vi har fått fram resultatet av den totala undersökningen.
Herr talman! Man kan läsa ut olika ting. I läsförståelse hävdade sig svenska 10-åringar bra. Sämre gick det för samma 10-åringar i ordkunskap, där bland de utvecklade länderna endast eleverna från Israel — om jag har antecknat rätt — var sämre. Bland 14-åringarna hade bara elever från u-länderna Chile och Indien sämre resultat än svenskarna. De svenska gymnasisterna däremot hävdade sig bra i detta avseende. Men det jag nu framför allt är ute efter är: Var ligger orsaken till att vi har ett så utomordentligt ringa intresse för litteratur? På vilket sätt grundläggs denna om inte avsmak för så i varje fall negativa inställning till litteratur och litteraturläsning? Var grundläggs denna inställning? Det är frågor som man onekligen måste ställa, om man vill dra några slutsatser av det material som här redovisas.
Herr talman! Jag har bara citerat utredningsledaren. Det tycker jag på nuvarande stadium är en så säker källa som man kan ha. Vad jag vänder mig emot i diskussionen, både denna och den som förs på många andra håll, är den sammanblandning som äger rum mellan kunskaper, prestationer och intresse. När det gäller kunskaperna och prestationerna är det tydligen även här så att vi har bra resultat. När det sedan gäller intresset är det väldigt svårt att mäta. Ännu svårare är det naturligtvis att jämföra litteraturintresset bland elever i olika länder. Jag tycker att det är egendomligt att omvandla intressemätning till kvalitetsindex, som så ofta sker. Det är ungefär lika dumt som att påstå — vilket tyvärr en del tidningar gör — att svenska riksdagsmän är okunniga och inkompetenta därför att närvaron i kammaren inte är så stor och man där inte kan utläsa ett intresse. Det betyder ju inte att riksdagsmännen är okunniga eller att kvaliteten är låg; det betyder bara att de utvecklar sina egenskaper på annat sätt än genom att kanske lyssna på herr Nordstrandh och mig. Jag vill alltså inte underkänna svenska riksdagsmäns kvalitet från sådana utgångspunkter.
Herr talman! Jag tackar herr utbildningsministern för det här omdömet om svenska riksdagsmän, som kanske i all ringhet även gäller mig. Nu var det alltså fråga om litteraturintresset — jag använde det ordet. Man kan göra den klara iakttagelsen när man läser den här undersökningen att eleverna inte vill läsa litteratur. De läser inte litteratur. Följaktligen känner de ingen litteratur. Det hänger samman. Därmed är vi onekligen inne på kunskapssidan. Må så vara att herr Husén har rätt — det skall bli intressant att läsa den svenska upplagan och se om den är annorlunda än den engelska — och att vi ligger hyggligt till, om man ser hela svenskämnet som en enhet, men i den del som jag har plockat ut gör vi det inte, om jag vågar tro på den engelska upplagan och kan läsa engelska.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag anser att tidskriftshämnden vid fördelningen av statsbidrag till kulturella och ideella tidskrifter främjar olika åsiktsriktningar utan att göra sig skyldig till politisk styrning. Tidskriftsnämnden skall enligt kungörelsen om tidskriftsstöd handha stödet så att det främjar hög kvalitet och mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen. Särskilda röstningsregler gäller för att trygga en nämndminoritets intressen. För innevarande budgetår har tidskriftsnämnden fördelat grundbidrag till 46 tidskrifter, vartill kommer projektbidrag till ytterligare ett antal tidskrifter. Jag kan inte finna annat än att nämnden fullgör sin synnerligen grannlaga uppgift i enlighet med gällande riktlinjer.
Herr talman! Jag tackar herr utbildningsministern även för det här svaret, men jag måste säga att jag för min del inte kan finna att nämnden i allo fullgör sin synnerligen grannlaga uppgift i enlighet med gällande riktlinjer och därmed befrämjar mångsidigt utbud av åsikter, som det heter i kungörelsen. Jag skall be att få exemplifiera vad som hände vid nämndens sammanträde den 14 juni i år i sommarstiltjens tecken och med riksdagen hemförlovad. Då kan man som bekant inte ställa frågor. Nämnden berövade då utan motivering två tidskrifter deras obetydliga bidrag på 5 000 kronor var. Tidskrifterna i fråga är Studieförbundet Medborgarskolans tidskrift Tidsspegel och Studieförbundet Vuxenskolans tidskrift Impuls. Samtidigt erhöll tidskriften Fönstret, ägd av Arbetarnas bildningsförbund, ABF, sitt sedvanliga mycket höga bidrag på 50 000 kronor. Varför? — den frågan har man ställt runtom i landet. Pressen har givetvis observerat saken även om de socialdemokratiska bladen har tigit — kanske generade, får man hoppas. Orsaken till den olikartade behandlingen av de tre tidskrifterna, som ju alla rör ett visst bestämt kulturområde, kan knappast, såsom jag tvingas se det, vara någon annan än att tidskriften Fönstret utges av ett studieförbund som har det socialdemokratiska partiet och fackförbunden som yttersta huvudman. Bakom Tidsspegel och Impuls står moderata samlingspartiet respektive mittenpartierna. De här tre tidskrifterna är av nästan exakt samma typ, fastän de naturligtvis inte har samma innehåll. De är kulturella eller ideella eller bådadera, för att anknyta till kungörelsen. Det som skiljer förutom storleken är givetvis innehållet som ger uttryck för skilda åsikter och värderingar — de ger alltså ett mångsidigt utbud av åsikter, för att åter citera kungörelsen. Det är detta som är knuten. Skillnaden i behandlingen av de tre tidskrifterna finner jag utomordentligt anmärkningsvärd. Jag frågar mig vad det är för ting som har väglett och om det har varit fråga om någon styrning. Till råga på allt kan ju enligt kungörelsen om tidskriftsstöd talan inte föras mot nämndens beslut. Det är ju totalt omöjligt. Beslutet är fattat och sedan kan man ingenting göra åt saken. Jag skulle gärna vilja höra vad utbildningsministern säger om detta som jag finner mycket anmärkningsvärt.
Herr talman! Nämnden hade föregående år att fördela 1,3 miljoner kronor. Dessa medel är, som jag sade i mitt svar, fördelade på 46 tidskrifter. Ytterligare ett antal har fått projektstöd. Redan dessa uppgifter säger att ingen tidskrift kan ha fått särskilt högt bidrag, utan det är fråga om en stor spridning. I nämnden sitter personer som landshövding Edberg och professor Andrén, och jag tror att flertalet ledamöter i kammaren har stort förtroende för dessa personers integritet. Dessutom är det ju så ordnat att nämnden inte kan fördela hela summan med majoritetsbeslut. Genom en sinnrik anordning kan nämligen en minoritet hävda sina intressen. Herr Nordstrandh invände också mot att man inte kan föra talan mot nämnden. Men det är en alldeles avsiktlig konstruktion för att man inte genom ett överklagande till regeringen i sista hand skulle vara beroende av ett politiskt beslut. Genom denna ordning skulle man i stället vinna den fördelen att det inte skulle vara en politisk styrning. En sådan blir det ju vare sig regeringen själv delar ut bidraget eller är en instans hos vilken man kan överklaga ett träffat beslut.
Herr talman! Givetvis har jag full högaktning för dem som sitter i nämnden — det är inte fråga om det — men majoriteten består såvitt jag vet av socialdemokrater eller på annat sätt vänsterinriktade ledamöter. Dessutom får en riksdagsman tillhöra nämnden, och han är givetvis socialdemokrat och kan ju inte undgå att ha vissa åsikter. Om jag inte missförstått det hela blev det så att man genom indragningen av grundbidragen till tidskrifterna Impuls och Tidsspegel fick möjlighet att i stället ge stöd till Frihetlig Socialistisk Tidskrift och Socialistiskt Forum. Det säger kanske en hel del, om det nu förhåller sig på detta sätt. Saken kan dock onekligen tolkas så. Den ”sinnrika anordning” som minoriteten tryggar sig till måste jag säga att jag inte är bekant med. Den framgår i varje fall inte av kungörelsen. Det vore rätt intressant att få en upplysning om hur en minoritet på en eller två ledamöter skall bära sig åt för att få igenom sin uppfattning. Jag har läst protokollet från sammanträdet den 14 juni, men av det framgår ingenting, och det är enligt vad jag kan förstå det officiella dokumentet från detta tillfälle, om man inte har hemliga tilläggsprotokoll — sinnrika sådana. I varje fall har inte jag fått dem i mina händer, och det var väl inte heller meningen. Men jag skulle vilja veta hur det ligger till. Det vore rätt egenartat om man skulle ha ett särskilt arrangemang utanför vad som stadgas i kungörelsen. Jag kan inte förstå att kungörelsen är särskilt sinnrik.
Herr talman! I 16 § klarläggs just hur den — som jag uttryckte det — sinnrika anordningen för att tillgodose ett minoritetsintresse fungerar. Det innebär alltså att även en person som i nämnden befinner sig i minoritet genom sin argumentering och sitt ställningstagande kan åstadkomma att bidrag utgår. Denna ordning har införts just för att tillgodose intressen eller synpunkter av det slag som herr Nordstrandh framfört. Jag skall gärna undersöka hur ifrågavarande paragraf i praktiken har kommit att fungera, men jag vill framhålla att den konstruerades för att se till att inte en majoritet i varje läge skulle kunna besluta om bidragsfördelningen, utan att ett pluralistiskt krav skulle tillgodoses så att minoriteten skulle kunna genomföra ett bidrag.
Herr talman! Jag tackar verkligen utbildningsministern för det sista beskedet. Han bör nog titta litet grand på detta, ty det är ju märkligt att vad utbildningsministern nu tog upp inte framgår av protokoll o. d. Jag har naturligtvis sett paragrafen i fråga — jag kan läsa den i stadgarna, som jag just nu har i min hand — och där redovisas ett visst arrangemang. Sinnrikheten ifrågasätter jag dock fortfarande — men det var ju väl att det inte var krångligare. Men kvar står under alla förhållanden, herr utbildningsminister, att den fördelning som skett är litet egendomlig. 50 000 kronor utdelas åt det ena hållet men ingenting åt det andra, varigenom två tidskrifter berövas de sista 5 000 kronorna i bidrag. De hade innan nämnden kom till 15 000 kronor var. Sedan dess har man trappat ner bidraget, och nu skar man halsen av tidskrifterna, bildligt talat — för de lär väl ändå kunna komma ut. De är alltså lika, och förklaringar om att den stora är mera kulturell — vilket man har sagt under hand; jag har sett det i tidningarna — är bara nonsensprat. I alla tre tidskrifterna finner vi en massa kultur förutom organisationssaker. Till sist: Med det stora tidningsstödet som modell borde Tidsspegel och Impuls som andra tidskrifter med mindre upplagor ha ett större stöd, Fönstret ett mindre.

Herr talman! Bara några få ord, när vi behandlar detta betänkande. Det är många som är besvikna i dag över att vi inte får den debatt och det beslut som skulle innebära ett krafttag för att komma till rätta med vårt lands största problem. Alkoholproblemet är vårt största problem, och den alkoholpolitik som har bedrivits är ett allvarligt misstag. Jag skall be att få citera några ord av en känd nykterhetsledare: ”Den — — — förda alkoholpolitiken är ett av detta sekels allvarligaste politiska misstag, som det tyvärr kommer att ta decennier att rätta till. Alkoholmissbruket vållar samhället kostnader och förluster som uppgår till flera miljarder kronor, även om någon exakt beräkning inte är möjlig att utföra. Samtidigt måste man komma ihåg att många av alkoholens skadeverkningar över huvud inte går att skatta i ekonomiska termer. Den som i en mansålder arbetat med alkoholskadade medmänniskor och deras anförvanter vet att detta tyvärr är alltför sant. Bakom det statistiska materialet döljer sig mänskliga tragedier av oanad omfattning.” Vi har fått vänta och vänta på den alkoholpolitiska utredningen, och under tiden har spriten skördat allt flera offer. Nu har uppgifter kommit fram om att utredningen tänker föreslå ett nytt svenskt folköl. Låt oss säga ifrån med skärpa att det inte är ett svenskt folköl vi behöver utan svensk folknykterhet. Ge oss en måltidsdryck som man kan använda utan att bli en säkerhetsrisk när man sedan sätter sig i bilen! Vi säger till de sex i alkoholpolitiska utredningen som man sade i TV i går kväll när man redovisade hur stor andel spriten har i de många singelolyckorna: Nej tack! Jag kör bil.

Herr talman! Också jag vill med några få ord beklaga att alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande gång efter gång skjutits på framtiden. Vi talade i debatten om mellanölet om att betänkandet ganska säkert skulle föreligga i höst. Nu ser vi faktiskt inga möjligheter att frågan skall kunna komma upp i riksdagen förrän möjligen tidigast i slutet av nästa år. Däråt är nu ingenting att göra. I början av året väckte vi motioner i dessa frågor, bl.a. motionerna 253 och 400. Vi tog där också upp ordningen på gator och torg, bl.a. det förhållandet att man inte kan passera Sergels Torg, centralstationen och andra offentliga platser utan att mötas av och se spåren från människors bruk av starka drycker. Jag skall erkänna att en förbättring tycks ha inträtt då det gäller Storstockholms centrala delar, och det är en glädje att konstatera detta. Men det är ju ändå bara så att, såsom det framhållits, missförhållandena flyttats till andra platser. Utskottet påpekar att det inte finns någon central stadga eller ordning som reglerar dessa förhållanden utan att de måste regleras genom kommunala bestämmelser. Jag tycker att det är bra att utskottet har skrivit på s. 14 följande som svar på min motion: ”Utskottet anser sig kunna förutsätta att APU vid sin behandling av frågorna rörande de s.k. förtäringsoch förvaringsförbuden i vederbörlig mån beaktar de synpunkter motionärerna anfört.” Att så sker är det minsta man kan begära. Att jag begärt ordet beror till stor del på att jag liksom herr Johansson i Skärstad är upprörd över användningen av beteckningen ”folkörl”. Jag har just nu i min hand en ledare från gårdagen i en av de stora tidningarna, som rent av har överskriften ”Folkölet”. Det som gör mig så upprörd i artikeln är att man skriver i vi-form. Det heter t.ex.: Skall vi begåvas med ett folköl? Tidningen är visserligen kritisk mot folkölet — det kallas alltför svagt och intetsägande. Men ändå talar man hela tiden oss” och om ”vi”, som om alla svenskar behöver öl. Man säger vidare att ett accepterande av ett sådant öl skulle vara att godta en kompromiss av sämsta märke. Alla svenskar behöver en måltidsdryck och behöver dricka när de är törstiga. Men det finns vatten, mjölk, juicer och andra underbara och hälsosamma drycker. Varför skall vi då i stället stjälpa i oss gift i form av alkohol? Jag tycker att vi som är ansvariga i olika politiska församlingar i Sverige skulle föregå med gott exempel här. Framför allt skulle vi personligen uttala vår övertygelse om att man inte behöver alkohol för att leva och att svenska folket inte är ett öldrickande folk. Får jag ge en liten illustration? I september var jag på resa med ett flygplan som gick till Afrika, och jag kom att sitta bredvid en fransk finansman. När det serverades sprit uttryckte han sin förvåning över att jag inte ville ha någonting. ”Det här är gott”, sade han och frågade om jag var skandinav. Jag sade att jag var svensk. Då kom hans reflexioner: ”Jag har rest mycket — det tillhör mitt yrke — och jag känner mycket väl till Sverige och Skandinavien. Ni är den förste svensk jag har träffat som har tackat nej till sprit.” Jag svarade: ”Det är många svenskar som inte dricker sprit.” — ”Men kan det vara möjligt?” undrade han. — ”Ja, t.o.m. i riksdagen finns det minst ett hundratal ledamöter som är absolutister.” Då påstod han att jag var ute för att skönmåla Sverige. Nu säger tidningen i den här ledaren att i Sverige har vi fått ett dåligt rykte, men vi är bättre än vårt rykte. Det är troligt, i vissa fall, men att vi skulle mynta ett sådant ord som folköl — underförstått: Sverige har ett öl som nästan alla dricker — ber jag att få avböja. Jag hoppas att ordet försvinner snabbast möjligt. Kalla ölet vad som helst, kalla det Svenska Dagbladets öl eller någonting annat — men kalla det inte folköl!

Herr talman! I vpk-motionen 1973:575, som behandlas i förevarande betänkande från skatteutskottet, yrkas dels på överförande av bryggerinäringen i statens ägo, dels på införande av förbud mot reklam i varje form för alkoholhaltiga drycker. Jag vill först i korthet framlägga den drogoch alkoholpolitiska syn som är bakgrunden till motionsyrkandena och slutligen lämna korta motiveringar till själva yrkandena. Jag vill redan inledningsvis betona att det inte är fråga om att söka hålla någon sorts moralpredikan utan om att så sakligt som möjligt analysera de bakomliggande problem som föranlett motionens tillkomst. Även om motionsyrkandena hänför sig till åtgärder mot alkoholhaltiga drycker, så kommer jag här ofta att använda mig av begreppet droger. Härigenom vill jag markera att vi har inte bara ett alkoholproblem utan också problem med andra beroendeframkallande medel. Vi har att göra med en hel skala av medel från opiaterna över alkoholhaltiga drycker och vissa sömnmedel och lugnande medel ned till vanlig tobak. Gör man detta klart för sig, så blir det möjligt att på ett mera nyanserat sätt ta ställning till frågan om införande av restriktioner. Då man försöker analysera drogproblemen och de orsakssammanhang som ligger bakom dem tror jag det är viktigt att göra klart för sig, att här möter vi inte några enkla problem utan verkligt komplexa problem, vilkas lösning kräver långsiktiga åtgärder som bygger på en verklighetsanknuten och riktig analys. Om man studerar drogoch alkoholdebatten, kan man då urskilja några ideologier i denna debatt? Ja, det tror jag att man kan. Jag har för min del kunnat skönja två riktningar, dels den alkoholliberala och dels den helnyktra. Den alkoholliberala ideologin har jag uppfattat så att den inte anser alkoholbruket i sig skadligt. Vad man vill komma åt är det man kallar missbruk, och skadorna som följer. Målet är ett alkoholskadefritt samhälle. Det man betraktar som missbruk anses bero på bakomliggande sociala faktorer. Inriktningen blir då att söka komma åt negativa sociala faktorer, som anses leda till missbruk, och inte att angripa själva alkoholkonsumtionen. I termen missbruk ligger ju också betydelsen att det kan förekomma ett godtagbart bruk som inte leder till skador. Vad sedan gäller den helnyktra ideologin har jag uppfattat den så att den fördömer allt bruk av alkohol och att dess mål är ett alkoholfritt samhälle. Företrädarna för denna syn vill, i motsats till alkoholliberalerna, ha långtgående restriktioner kring alkoholen. Jag vill här i korthet ta upp båda dessa synsätt till granskning. Om vi först går igenom den alkoholliberala synen så är jag av den meningen att vad som kallas för missbruk inte bara beror på bakomliggande negativa sociala faktorer, även om dessa spelar en betydande roll. Av dem som börjar bruka alkohol gör inte alla detta för att fly från upplevelsen av problem, utan därför att de tycker sig genom alkoholen få visserligen kortvariga men i alla fall positiva upplevelser. Även dessa personer kan komma i beroende av medlet. Det är självklart positivt att förbättra människornas sociala bakgrundsmiljö, men det löser inte hela problemet. Åtgärder måste också sättas in mot själva medlet som sådant. Det måste göras klart att den alkoholliberala tesen ”frihet under ansvar” inte håller. Det handlar inte om ett verkligt fritt val mellan bruk och icke bruk; den mycket starka alkoholtraditionens påverkan till förmån för bruk är i valsituationen överväldigande stark. Om vi sedan övergår till att granska helnykterhetsideologin, så anser jag inte heller denna invändningsfri i dagens samhälle. Betraktelsesättet leder lätt till att söka lösningen enbart hos den enskilda människan och dennas beteende. En moraliserande inställning till alkoholbrukare ligger också nära till hands. Helnykterhetstanken som sådan är självfallet bra, men den är inte tillräcklig. Den kan också leda till att frågan om bruk eller icke bruk görs till en privatsak för individen, lösryckt ur sitt sociala sammanhang. Det personliga beteendet i denna fråga — särskilt då det gäller personer i opinionsbildande ställning; och till dem får vi väl räkna riksdagsledamöterna — måste i stället ses i ett socialt sammanhang. Vederbörande måste vid varje tillfälle, då det gäller att ta ställning till bruk av alkohol eller ej i offentliga sammanhang, fråga sig hur hans beteende kan påverka andra människor. Han måste fråga sig om han bidrar till att förstärka eller försvaga den mycket starka alkoholtraditio nen i detta land. Att verkligen försvaga denna manifesta tradition är en av alkoholpolitikens viktigaste strategiska uppgifter. Det räcker således inte med ett individuellt, snävt och restriktivt, ibland kanske moraliserande helnykterhetstänkande. Ett dylikt ensidigt betraktelsesätt kan också leda till att restriktioner införs som inte har stöd hos den breda allmänheten och då skapar ett motstånd hos denna allmänhet mot restriktioner som sådana. Jag vill hävda den meningen beträffande restriktioner när det gäller tillhandahållandet av alkoholdrycker, att sådana restriktioner kan accepteras endast då de är motiverade av solidaritetsskäl, har förankring bland folket och är tillfälligt nödvändiga med hänsyn till hela samhällskollektivet. Huvudinriktningen måste vara att den totala konsumtionen skall minska. Med detta, herr talman, har jag sagt något om hur jag ser på bakgrunden till de förevarande motionsyrkandena. Jag skall nu övergå till att kort motivera just dessa. Vill man följa huvudlinjen att försvaga och slutligen krossa alkoholtraditionen, en målsättning som endast kan uppnås på lång sikt, måste man söka likvidera all marknadsföring i form av reklam för alkoholdrycker. Enda sättet att effektivt stoppa dylik reklam är att ingripa med lagstiftning. Marknadsföring för att öka konsumtionen av mellanöl är särskilt skadlig eftersom den appellerar till i första hand ungdom i känsliga åldrar. En annan faktor som måste angripas i detta sammanhang är bakomliggande ekonomiska vinstintressen. Svensk alkoholpolitik har också i betydande utsträckning präglats av en bestämd vilja att i möjligaste mån eliminera privata vinstintressen inom alkoholhanteringen. Detta gäller emellertid endast den hantering som avser rusdrycker, ett begrepp som inte innefattar mellanölet. Erfarenheten har visat att mellanölet kan fungera som rusdryck om tillräckliga mängder förtärs. Risken för alkoholskador, då mellanöl används som berusningsmedel, måste bedömas som större än om starksprit används för samma ändamål. Det är nämligen nödvändigt att förtära dubbelt så stor mängd ren alkohol i form av mellanöl för att uppnå samma påverkan som med starksprit. De skäl som talat för och lett till att tillverkning och distribution av starksprit sker genom samhällets försorg talar följaktligen också för att bryggerinäringen borde ligga under samhället. Det är inte obetydliga vinstintressen som då skulle elimineras. Att, som skedde i samband med beslutet 1972 om mellanölet, hävda statsfinansiella och sysselsättningsmässiga skäl för att upprätthålla en hög mellanölskonsumtion måste avvisas som förkastligt. Det går att tillverka goda drycker som inte är skadliga, och samhället måste kunna bereda sysselsättning med mera konstruktiva uppgifter än tillverkning av skadliga alkoholdrycker. Att förbjuda alkoholreklam och överföra bryggerinäringen i statens ägo löser givetvis inte alkoholproblemet, men åtgärderna utgör viktiga steg i en medveten långsiktig strävan att bryta alkoholtraditionen och minska den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Detta är viktiga delkrav, som visserligen alkoholpolitiska utredningen har att överväga men som kommer att hävdas oberoende av vad denna utredning kommer att föreslå. Jag hävdar för min del att riksdagen mycket väl kan ta ställning i princip i dessa två frågor utan att alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande behöver avvaktas. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till yrkande nr 1 i motionen 575 år 1973 om bryggerinäringens överförande i statens ägo.

Herr talman! I skatteutskottets förevarande betänkande nr 45 föreslås med hänvisning till alkoholpolitiska utredningen att vi inte heller i år skall fatta beslut i de alkoholpolitiska frågorna, och man förutsätter att det arbete som utredningen håller på med snart skall vara avslutat. Ja, det har vi förutsatt i flera år. Vi har hoppats på ett snabbt ställningstagande. Men om uppgifterna i pressen rörande alkoholpolitiska utredningens kommande förslag är riktiga, så undrar jag om det är så värst mycket att vänta på. Ett s.k. folköl med ett populärt namn och med en obetydligt lägre alkoholhalt än mellanölets torde inte göra saken så mycket bättre, såvida utredningen inte dessutom har andra verkligt goda förslag i bakfickan. Det hoppas jag att utredningen har. Jag instämmer i vad som sagts tidigare, att det inte är ett folköl vi behöver utan folknykterhet. Men när det nu inte har avgivits någon reservation till utskottets betänkande är det väl hopplöst att nu få kammaren med på ett yrkande om bifall till något motionsyrkande, och bara därför skall jag avstå från att yrka bifall till någon motion. Men jag vill klart ha sagt ifrån att det ständiga förhalandet av dessa frågor är djupt olustigt. Alkoholbruket i vårt land är vårt största sociala problem. Närmare hälften av trafikolyckorna, en mycket stor del av drunkningsolyckorna, minst 10 procent av de snabbt stigande sjukvårdskostnaderna och en stor del av socialhjälpskostnaderna är några konsekvenser av alkoholbruket. Till detta kommer sedan allt personligt lidande för de inblandade, kanske framför allt för de närmast anhöriga. Vi får inte blunda för problemet. Alkoholbruket måste minskas. Därför hoppas jag verkligen att vi under nästa år skall kunna fatta beslut med sådan verkan att vi inte blir besvikna då också. Det får inte vara så att kärleken till alkoholen är starkare än kärleken till medmänniskorna.

Herr talman! Bara ett par randanmärkningar i all korthet. Jag har många gånger i riksdagen förklarat mig vara en övertygad anhängare av heltäckande lösningar inom alkoholpolitiken, som ju omfattar en rad komplicerade delproblem. Mellanölsfrågan exempelvis bör därför ses i sitt sammanhang med andra alkoholpolitiska problem och hur de löses. Det kan emellertid uppstå allvarligt otillfredsställande förhållanden inom ett specifikt alkoholpolitiskt avsnitt, då dellösningar och särbehandling av just dessa förhållanden kan vara nödvändiga. Ett sådant problem är det som redan har berörts här, alltså mellanölsproblemet. Jag skall dock inte gå in närmare på det nu. Jag vill bara vid detta tillfälle uttala min förvåning över skatteutskottets optimism — för att inte säga överoptimism — när utskottet har gjort upp sin tidtabell för hur en mer heltäckande alkoholpolitisk reform bör kunna komma till prövning här i riksdagen. Trycklov, herr talman, är inte detsamma som en färdigtryckt produkt. Redan alkoholpolitiska utredningens betänkande kan fördröjas — det inser var och en som vet hur kontroversiella de alkoholpolitiska problemen är, då man på allvar börjar ta itu med att försöka lösa dem. Det finns tecken som tyder på att det finns risk för en betydande fördröjning. Jag var så sent som i måndags i kontakt med utredningen. Det visade sig att utredningen i en rad frågor ännu inte gjort några ställningstaganden. Ett trycklov är en sak — ett färdigt betänkande är en annan. Men anta att tidtabellen i skatteutskottets betänkande håller så långt att alkoholpolitiska utredningens betänkande verkligen avges första kvartalet 1974. Det blir säkerligen ett mycket kontroversiellt betänkande, och det måste av det skälet rimligen bli föremål för en relativt lång remissbehandling. Redan bedömningen att remissvaren skall kunna finnas samlade till nästa sommar är optimistisk. Sedan skulle arbetet med propositionen vidta och propositionen därefter föreläggas 1974 års höstriksdag. Jag tror inte att det är en realistisk bedömning. Remissmaterialet blir säkerligen mycket digert. Här finns mängder av detaljproblem som i många fall är känsloladdat kontroversiella och svårtacklade och som därmed kräver mera tid vid propositionsskrivandet än några korta höstmånader. Och propositionen kan ju inte rimligen läggas på riksdagens bord i december månad; riksdagen skall väl också ha en viss tid på sig att handlägga ett så stort och omfattande ärende som det här måste bli. Jag har på detta sätt bara önskat markera min uppfattning att några snabba resultat av alkoholpolitiska utredningens arbete knappast kan väntas och att skatteutskottets tidtabell med all sannolikhet inte håller. Skulle den mot min förmodan hålla är det klart att det ger anledning till tillfredsställelse. Jag skall gärna tillfoga att jag tycker att skatteutskottets betänkande är ett läsvärt och högst informativt aktstycke. Bara dock en liten anmärkning i kanten vill jag tillfoga. På s. 8 meddelas rörande alkoholpolitikens organisation: ”De centrala myndigheter och organisationer som närmast har intresse av alkoholförhållandenas utveckling i landet har etablerat samarbete på detta område genom Samarbetsnämnden i alkoholfrågan. I nämnden finns företrädare för RSV, socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen och statens ungdomsråd samt för alkoholforskningen, nykterhetsrörelsen och idrotten. Vidare ingår representanter för produktion och distribution på alkoholmarknaden och för de där anställdas fackförbund.” Det finns verkligen, herr talman, en sådan nämnd — men bara på papperet. Den saknar för närvarande varje alkoholpolitisk betydelse. Nämnden har inte sammanträtt på mycket länge, fastän det funnits åtskilliga anledningar därtill, inte minst utbyte av information mellan de i nämnden ingående representanterna för olika intressen på detta område. Vad alkoholreklamen beträffar — herr Israelsson berörde den och ställde ett yrkande om den — är det som bekant så, att en grundlagsändring är på gång för att möjliggöra en lagstiftning bl.a. mot alkoholreklam och reklam för andra folkgifter. I ärendets nuvarande läge när det gäller de alkoholpolitiska reformerna avstår jag, herr talman, från att ställa något särskilt yrkande.
Herr talman! Som framgår av skatteutskottets betänkande är detta enhälligt. Det betyder ingalunda att ledamöterna är helt ense i denna kontroversiella fråga. Anledningen till att betänkandet är enhälligt är att utskottet inte har velat fördröja APU-utredningen. Även om det, som herr Wiklund i Stockholm här säger, är risk för att det blir en fördröjning är det ändå obestridligt att utredningen nu är i ett slutskede. Alla i utskottet — oavsett vilken inställning vi har i den här frågan — var övertygade om att vi skulle fördröja ett betänkande från utredningen ännu mer om vi skulle ha brutit ut något, tillstyrkt några motionsyrkanden eller vidarebefordrat motioner till utredningen. Detta är kort och gott vad hela utskottsbetänkandet grundar sig på. Vi har inte bundit utredningen på något sätt, vi har inte tagit ställning. Vi har bara en förhoppning att det skall läggas fram ett förslag så snart som möjligt. Även de yrkanden som herr Israelsson har ställt här behandlas redan av utredningen. Den har sysslat med de problemen, och efter vad jag erfarit kommer den också att lämna en redogörelse just i de frågorna. Då finns det väl ingen anledning att riksdagen nu fattar beslut därvidlag. Det måste ändå vara viktigt för kammarens ledamöter, när de skall fatta beslut, att ha hela utredningsmaterialet framför sig.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

Herr talman! Sedan flera år har vi i moderata samlingspartiet i motioner här i riksdagen krävt en rationalisering av den flora av uppgifter som företagen måste lämna till olika myndigheter. Inte sällan är samordningen så dålig att samma uppgifter måste lämnas till olika myndigheter. Särskilt upprörande är det att dessa myndigheter synes bygga upp frågorna utan tanke på om uppgifterna går att ta fram eller om detta kan ske till rimliga kostnader för företagen. Det är inte heller sällan som man krävs på rätt meningslösa uppgifter. När jag en gång meddelade att ”den här uppgiften kan vi inte ta fram utan att det medför höga kostnader” fick jag uppmaningen: ”Gissa då! ” När uppgifter skall lämnas under sådana förhållanden är de helt meningslösa. Inte minst den senaste blanketten som gäller samhällets krav på information från näringslivet har skapat en viss irritation. Här framställs frågor som hur utvecklingen blir år 1977 i förhållande till år 1976. Man kan inte tycka annat än att det är helt meningslöst att människor i relativt små företag i det här landet skall sitta och syssla med att besvara sådana frågor. Givetvis har företagen själva oerhört mycket statistik, men den har lagts upp på det sättet att den skall överensstämma med kraven på information inom företaget. Många gånger överensstämmer naturligtvis inte dessa slutresultat i statistiken med de blanketter man får från myndigheterna. Med hänsyn till de stigande kostnaderna inom näringslivet är det nödvändigt att man gör något för att begränsa arbetet. Under senare år har man också inom svenskt näringsliv mycket kraftigt inriktat sig på att rationalisera olika rutiner. De statliga uppgiftskraven ökar emellertid år från år. Det kan lätt förstås att de som sitter och ritar de här blanketterna i de statliga verken är ointresserade av företagens problem — det är kanske inte att undra på när det inte kostar ämbetsverket något att begära dessa uppgifter. Detta är anledningen till att vi i reservationen har begärt att utredningen om företagens uppgiftsplikt får tilläggsdirektiv för att utreda frågan om ersättning till företagen för de lämnade uppgifterna. Vi menar att det är nödvändigt att vi får ett sådant system från den synpunkten att det skulle kunna verka som en broms på myndigheterna, så att de iakttar återhållsamhet när det gäller att begära in statistikuppgifter. Vi har nu många gånger krävt detta, och det är förvånansvärt att inte riksdagen har velat vara med om att låta den här utredningen se över problemet från denna synpunkt. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Utskottet avstyrker den här motionen med hänvisning till att det pågår en utredning om företagens uppgiftsskyldighet. Den utredningen har inte i uppdrag att överväga frågan om ersättning till företagen, utan dess uppgift är att söka förenkla och samordna uppgiftslämnandet och på den vägen underlätta för företagen.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

Herr talman! Den motion som behandlas i detta betänkande förekom även föregående år. I samband med riksdagsbehandlingen då gav jag en ganska ingående beskrivning av frågans tidigare behandling. Vi kan även i reciten till utskottsbetänkandet nu ta del av denna och konstatera, att frågan går 45 år tillbaka i tiden. Som ganska märkligt måste anses att trots enighet i uppfattning redan från början har de gångna årens arbete endast medfört, att Kungl. Maj:t ”bollat bort” ett ställningstagande genom att överlämna frågan till nya utredningar. Jag tycker att det är litet beklämmande att läsa utskottsbetänkandet, och jag är tacksam över att inte tillhöra majoriteten i utskottet. Borde inte en förlägen rodnad i någon mån färga kinderna på dem som av politiskt taktiska skäl tvingats ställa sig bakom detta betänkande? I utskottsbetänkandet kan vi läsa att ”frågan om statens vattenfallsverks rätt till gäldränteavdrag varit föremål för övervägande under de senaste 45 åren. Redan särskilda utskottet framhöll i samband med tillkomsten av den nu gällande kommunalskattelagen 1928 angelägenheten av att staten, då den uppträdde som konkurrent till enskilda företag, fick vidkännas i huvudsak samma kommunalskatt som de enskilda företagen. Utskottet erinrade särskilt om den undantagsställning staten intog i fråga om företag, vilka föll under vattenfallsverkets förvaltning. Konkreta förslag till begränsning av statens gäldränteavdrag har framlagts av särskilda sakkunniga år 1929, av 1944 års skattesakkunniga och av en särskild sektion inom 1950 års skattelagssakkunniga. Frågan har emellertid inte föranlett andra åtgärder från Kungl. Maj:ts sida än att den hänskjutits till förnyade överväganden inom affärsverksutredningen, affärsverkskommittén och den pågående budgetutredningen .” Man kan inte tala om att man i detta avseende går mot nya, djärva mål i en tidsepok, då jämlikhet och rättvisa framhålls som primära önskemål. I stället undviker man konsekvent att ta någon ställning och bara förhalar lösningen med krystade motiveringar. Detta är så mycket märkligare som det i praktiken inte torde bli några revolutionerande ändringar i stort genom ett bifall till motionen. Det framgår av utskottets skrivning. Tvärtom torde ett bifall kunna medföra att det administrativa krångel som nu måste sättas in elimineras. Jag tänker på de kompensationer för minskade skatteintäkter som för kommunernas del skett i form av skatteutjämningsbidrag under de år — 1970 och 1971 — då exceptionella förhållanden rådde.

Är inte 45 års överväganden tillräckligt för att få ett samlat ställningstagande? Vad kommer att hända när den nu sittande utredningen lägger fram sitt betänkande? Det finns all anledning att tro att denna utredning kommer till samma resultat som tidigare utredningar har gjort. Är då nästa steg att hitta på en ny utredning där man kan stoppa undan den här frågan? Vill man ha en lösning eller vill man inte ha en lösning? Jag frestas nästan tro att majoriteten inte vill ha någon lösning. Vi som reserverat oss i utskottsbetänkandet vill ha frågan löst omgående, inte bara därför att den är 45 år gammal och därför att full enighet råder i princip utan också därför att vi anser att riksdagen måste tänka litet på sitt anseende. Det kan skadas av att en fråga behandlas på detta sätt. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Denna fråga har ju behandlats i riksdagen vid många tillfällen. Herr Söderström har redogjort för frågans öden under 45 år, och jag skall inte närmare gå in på detta. Jag bara konstaterar att utskottet i år liksom tidigare understryker angelägenheten av att statens vattenfallsverk och enskilda kraftproducenter i möjligaste mån jämställs i konkurrenshänseende och att verket i samma utsträckning som de enskilda kraftföretagen bidrar till kommunernas skatteintäkter. Men liksom tidigare kommer utskottsmajoriteten till sist fram till att i avvaktan på någon utrednings slutliga ställningstagande yrka avslag på motionen. Jag har all respekt för åsikten att när en fråga är föremål för utredning så finns ett motiv för att avvakta resultatet av utredningens arbete. Utskottet har emellertid gång på gång under 45 år uttalat att i princip bör i den mån det är möjligt jämställdhet skapas mellan enskilda och statliga företag på detta område, och då borde man också kunna enas om att av regeringen begära ett förslag i den riktningen till kommande års riksdag. Enighet härom har dock inte kunnat uppnås. Utskottsmajoriteten förutsätter att förslag framläggs så snart som det är möjligt. Vi reservanter anser att efter denna långa tid av utredningsarbete bör riksdagen begära att Kungl. Maj:t till 1974 års riksdag lägger fram ett förslag till denna frågas lösning. Herr talman! Med den motivering som jag här anfört yrkar jag bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen av herr Magnusson i Borås m.fl.

Herr talman! Både bevillningsutskottet och skatteutskottet har tidigare hänvisat till pågående utredningsarbete, och det arbetet är ju inte klart ännu. När det nu anförs att frågan är gammal, så är det ju riktigt, men det Nr 123 har ändå skett något under tiden. Vi har infört skatteutjämningsbidrag, Onsdagen den som betyder att verkningarna inte alls blir desamma som tidigare. Och 31 oktober 1973 som ni kan läsa i betänkandet, framhåller utskottet att vattenfallsverket under de senaste åren erlagt kommunalskatter i samma storleksordning Sänkning så 8araM som skulle utgått vid tillämpning av affärsverksutredningens principer. j tibeskattningen er Det är alltså inte riktigt när det görs gällande att ingenting har skett.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

Herr talman! Fastighetsskatten utgår för närvarande med 2 procent av: fastighetens taxeringsvärde. Utgående skatt är dock avdragsgill mot inkomst av fastigheten, och det innebär att skatt betalas endast om fastigheten går med förlust eller lämnar mycket ringa avkastning. Det kan säkerligen inte bestridas att beskattningen inte fyller kravet på rättvisa, och detta förhållande torde också vara anledningen till att man under senare år sänkt repartitionstalet. Tidigare har ett av motiven för ett bibehållande av skatten varit att denna haft en viss betydelse för kommunerna, speciellt för en del landsbygdskommuner. Det har bl.a. gällt de s.k. kraftverkskommunerna. Ett beslut i enlighet med vad reservanterna föreslog i det föregående ärendet på föredragningslistan skulle emellertid ha skapat en viss rättvisa på det området. Ett annat motiv för skattens bibehållande har varit tillgodoseendet av kommuner med ett stort antal fritidshus. Denna fråga skall emellertid utredas av utredningen om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Vidare torde tillkomsten av de stora kommunbildningarna ofta innebära att de boende numera har såväl sin fasta bostad som sin fritidsbostad i en och samma kommun. Skatten torde nu vara en realitet i första hand när det gäller bostadsföreningar, bostadsaktiebolag, vissa hyreshus, en liten del av jordbruket samt till nästan 100 procent för egnahemmen. Med hänsyn till de avsevärda höjningar av taxeringsvärdena som väntas vid nästa års fastighetstaxering finns det anledning att nu överse hela denna beskattningsform, så att riksdagen under nästkommande år kan fatta ett beslut om dess borttagande eller om en ytterligare sänkning av repartitionstalet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är sannerligen inte första gången som riksdagen behandlar motioner om slopande helt eller delvis av garantiskatten. Att dessa yrkanden avslagits har huvudsakligen berott på att ett bifall skulle för vissa kommuner medföra ett väsentligt skattebortfall och därmed en höjning av utdebiteringen. Dessutom skulle det medföra en betydande omfördelning av skattebördan från juridiska till fysiska personer inom vissa kommuner. Vi gjorde för några år sedan inom bevillningsutskottet stickprov, som bestyrkte detta. Även kapitalberedningen gjorde en utredning i detta avseende, vilken gav samma utslag, dvs. att ett slopande av denna skatt skulle resultera i ett väsentligt skattebortfall för kommunerna och rubba inkomstfördelningen mellan stat och kommun samt även, som jag sade, mellan juridiska och fysiska personer. Det var alltså bl.a. med hänsyn till dessa verkningar som 1957 års fastighetssakkunniga ansåg sig endast kunna förorda en fortsatt generell avveckling av fastighetsbeskattningen. Detta förhållande har ju också varit anledning till att såväl bevillningsutskottet som skatteutskottet har avstyrkt nämnda yrkanden. Man har i stället gått på den linjen att man successivt har sänkt repartitionstalet, som ursprungligen var 5 och nu, som alla känner till, är 2. När skatteutskottet nu avstyrker motionen är det alltså med den motivering som jag nyss har framfört. Garantibeskattningen är inget särskilt problem för jordbruksfastigheterna. Tvärtom, säger utskottet, har den lika stor eller större genomslagskraft för andra fastigheter. Skatteutskottet anser sig inte kunna tillstyrka ett undantag för jordbruksfastigheter, i varje fall inte utan en föregående utredning av konsekvenserna. En sådan åtgärd blir orättvis mot andra fastighetsägare. Bevillningsutskottet sade på sin tid att repartitionstalet borde vara detsamma för samtliga grupper av fastigheter och att varje differentiering måste vara ägnad att komplicera deklarationsoch taxeringsförfarandet. Som herr Magnusson i Borås sade kommer väl 1975 års allmänna fastighetstaxering att resultera i en höjning av taxeringsvärdena för jordbruksfastigheter, dvs. till samma nivå som för övriga fastigheter.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
Herr talman! De motiv som herr Brandt har anfört för att man skall ha kvar en viss del av den här beskattningen har varit bärande, det har vi ju varit överens om. Vad jag ville peka på i mitt tidigare anförande var emellertid att förhållandena har förändrats något sedan dess och att det av den anledningen nu finns motiv för att se över hela problemet. Jag vill varmt instämma i herr Brandts önskan när han riktar sig till finansministern och hoppas att denne, när han kommer med en ny fastighetstaxering, verkligen tar hänsyn till förhållandena, så att vi får se ett förslag om borttagande av den här skatten eller i varje fall en sänkning av repartitionstalet.

Herr talman! Jag anser att det finns all anledning att vara mycket försiktig när det gäller att vidga de lagliga möjligheterna att stoppa in folk i fängelse. Förvisning är inte att betrakta som påföljd enligt brottsbalkens mening i nuläget, och det torde vara synnerligen tveksamt om man på något sätt gagnar rättvisan genom att göra den till brottspåföljd. Det är självklart föga tillfredsställande att förvisningens karaktär bedöms olika i olika lagar, och det kan mot den bakgrunden anses påkallat med en allmän översyn, som inte alls behöver innebära att förvisning upptas som brottspåföljd med vidgade häktningsmöjligheter. Så tolkade jag också utskottets skrivning, men instämmandet i motionen, finner jag nu, kommer att innebära något helt annat. Jag vill därför anföra följande. Jag är överens med justitieutskottet om behovet av en allmän översyn av de problem som tas upp i utskottets betänkande nr 28. Mitt ställningstagande i utskottet är en följd därav. Från juristhåll har man emellertid påpekat att formuleringen längst ner på s. 12 i betänkandet, nämligen instämmandet i motionens syfte, måste tolkas som en opinionsyttring för skärpt lagstiftning. Något sådant är jag inte nu beredd att stödja, och jag yrkar därför, med frångående av tidigare ställningstagande, att riksdagen med avslag på motionen 1973:1084 hos Kungl. Maj:t hemställer att de i betänkandet berörda frågorna blir föremål för översyn i samband med den allmänna översynen av rättegångsbalken.

Herr talman! Det kanske inte hör till vanligheten att en utskottsledamot, sedan man i utskottet varit överens om ett betänkande, i kammaren anför avvikande mening. Men det är å andra sidan inte så mycket att säga om detta — om man har tänkt om så har man. Men jag vill ändå till herr Lövenborg säga att avsikten med vårt förslag var ju inte att man skulle stoppa in folk i fängelse i ökad utsträckning — en tolkning i den riktningen tror jag inte att utskottet ställer sig bakom — utan vad utskottet har uppmärksammat, med instämmande i motionen, är ju att den praxis som nu tillämpas är inte enhetlig. Och det är väl ett intresse från allas sida att vi får en lagstiftning som är så tydlig att praxis kommer att tillämpas på ett enhetligt sätt. Jag vill erinra om att — som utskottet nämner — när utlänningslagen antogs 1954 ansågs förvisning enligt utlänningslagen vara en ansvarspåföljd. Men då man går till brottsbalken finner man att förarbetena i det hänseendet är svårtolkade, och motionen syftade ju till att begreppet förvisning skulle införas i brottsbalken som en brottspåföljd. Utskottet tar alltså inte ställning till frågan i sig. Vi menar bara att saken faktiskt bör övervägas just för att man skall kunna få en enhetlig praxis. Vi har inte bedömt den här frågan som så särskilt stor eller komplicerad, och därför har vi menat att översynen i detta hänseende kan ske oberoende av den kommande översynen av rättegångsbalken. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan som den föreligger.
Herr talman! Jag vill till utskottets talesman säga att det tillhör knappast mina vanor att gå ifrån beslut som jag har varit med om att fatta. Men det kan ju, som fru Kristensson säger, faktiskt inträffa att man efter besluts fattande och vid närmare eftertanke kommer underfund med att beslutet var mindre välbetänkt, och då är man ännu mera klandervärd om man inte tar konsekvenserna av det, vilket jag alltså har gjort. Jag har nämligen efter justeringen haft kontakter bl.a. med progressiva jurister som på det allvarligaste har varnat för en skärpning på den här punkten. Kommer reglerna inte att missbrukas i dagens läge, så kan det ske i framtiden, exempelvis under en annan regering. Mot den bakgrunden tycker jag att det är tillräckligt med en neutral översyn och att man också kan vänta på det som är på gång.

Herr talman! Det är med viss tvekan jag tar till orda vid behandlingen av förevarande utskottsbetänkande. Med hänsyn till att såväl utskottet som samtliga remissinstanser har avstyrkt motionen synes det föga meningsfullt att nu försöka övertyga kammarens ledamöter om det riktiga i att bifalla densamma. Jag har med min motion velat aktualisera frågan om en ändring av 17 kap. 128 brottsbalken, som stadgar att den som har vetskap om var förrymd intern befinner sig men vägrar att uppge detta för polismyndighet kan straffas för främjande av flykt. Enligt det allmänna rättsmedvetandet måste det vara stötande att exempelvis rymlingar har fått framträda i massmedia under angivande av okänd adress och därmed beskyddas av massmedia utan att förfarandet innebär skyddande av brottsling enligt brottsbalken. Sådana framträdanden kan bidra till en ökad misstänksamhet från allmänhetens sida mot de intagna och myndigheterna i stället för att skapa ökad förståelse för de intagnas situation. Det förhållandet att kontakter med en förrymd intern eller underlåtenhet att avslöja dennes vistelseort inte enligt gällande regler kan medföra straffansvar strider — enligt min mening — mot den allmänna rättsuppfattningen. Av utskottets skrivning framgår att utskottet delar uppfattningen att det är otillfredsställande att förrymda interner kan intervjuas i massmedia medan polisen saknar möjlighet att avkräva intervjuaren uppgift om rymlingarnas uppehållsort. Det är riktigt, som utskottet anför, att en utvidgning av brottsbalkens bestämmelse enligt mina önskemål i motio 41 nen säkert inte skulle öka polisens möjlighet att spåra upp rymlingar. Men en sak är säker: massmedia skulle fortsättningsvis säkerligen ej ställa sina media till förfogande för dylika intervjuer. Bara detta skulle innebära ett större förtroende för rättsväsendet. En annan sak. Jag har sedan jag väckte den här motionen blivit beskylld för att vilja komma åt pressen, dvs. pressens frihet. Ingalunda! Det är snarare på det sättet att jag genom denna motion velat slå vakt om pressens anseende hos allmänheten. Herr talman! Motionen har avstyrkts. Jag finner det föga meningsfullt att yrka bifall till densamma, men jag har ändock velat ge min mening till känna.

Herr talman!

Tyvärr har hans envisa kamp inte gett önskvärt resultat. Det är mycket svårt att få försäkringsmyndigheterna att acceptera sambandet mellan Karlssons sjukdomstillstånd och de skador som olyckan föranledde. Dock har Karlsson som stöd för sina ersättningsanspråk läkarintyg, bl.a. av docent Per Richardsson från Aneby, specialist i kirurgi och ortopedi, där det framgår att man icke kan bortse från att Karlssons sjukdomstillstånd har ett samband med olyckan den 22 februari 1962. Vidare kan hänvisas till vad doktor Almqvist i Jönköping skrivit i journalen den 16 januari 1965. Där framgår bl.a. att ”förändringarnas typ och skillnaden mellan de två undersökningarna talar bestämt för en cerebral läsion och samband med olycksfallet år 1962, med fortfarande kvarstående residualtillstånd efter skadan”. Vidare har doktor Jan-Ebbe Svenson, neurologiska kliniken i Linköping, anfört i läkarintyg att ett klart samband mellan olycksfallet den 22 februari 1962 och patientens lägeyrsel föreligger. Utskottet har med stöd av riksförsäkringsverkets yttrande anfört att enligt anteckningar i sjukhusjournalen har Karlsson sedan juli 1962 och fram till december 1963, då Karlsson avgick med ålderspension, kört buss hela tiden utan särskilda svårigheter. För bemötande av detta vill jag ordagrant citera vad Karlsson anfört i en skrivelse till Konungen den 27 februari 1968: ”Så blev jag i mitten av juli utskriven för att försöka arbeta, men det var med knapp nöd det gick, då jag höll på att stupa varje dag trots att jag hade en lätt körning. Då jag kände att jag inte orkade fortsätta på grund av yrseln som var ständigt besvärande, begärde jag den 3 april 1963 ny läkarundersökning och fick medgivande därtill av riksförsäkringsverket.” Undersökningen resulterade i att Karlsson erhöll reducerad pension från december 1963. Med hänvisning till att Karlssons sjukdomsbesvär har samband med den nämnda olyckan är det både rimligt och skäligt att Karlsson tillerkännes ytterligare ersättning, varför jag, herr talman, yrkar bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen av herrar Lothigius och Komstedt.

Herr talman! Anledningen till att herr Jonsson i Alingsås och jag väckte motionen 317 i våras var att vi menar att en ökad specialisering, kombinerad med ett ökat samarbete mellan i första hand SJ och postverket, borde kunna medföra betydligt förbättrad service utan att de totala kostnaderna skulle behöva stiga. Postverket har ju ett väl förgrenat nät av postanstalter som ger allmänheten en god service. Dessutom ger man med hjälp av sina lantbrevbäringslinjer ytterligare stora delar av sin kundkrets god service. Däremot saknar postverket i stort sett en utbyggd transportapparat mellan sina postanstalter — jag undantar då storstäderna — och får i huvudsak förlita sig på att köpa tjänster från SJ och andra transportföretag. SJ å sin sida har en väl utbyggd transportapparat men ganska få lokala stationer, vilka i stora delar av landet knappast bjuder sina kunder en godtagbar service. I många länder förekommer exempelvis för postpaket och godstransporter ett samarbete mellan respektive länders järnvägsföretag och postverket. Vi finner ett dylikt samarbete vara lämpligt även i Sverige. Vi menar alltså att posten, när det gäller såväl mindre gods som postpaket, skulle fungera såsom mottagare från respektive utlämnare till allmänheten under det att SJ skulle svara för transporterna mellan inlämningsort och adressort. Jag vill tacka för trafikutskottets omsorgsfulla behandling av motionen. Bl. a. inhämtades yttranden från postverket, televerket och SJ. Jag kan emellertid inte underlåta att citera en del av vad postverket yttrat. Det står i statsutskottets betänkande på sidan 8 näst sista stycket: ”Det föreligger således ett ganska stort intresse att få kunderna att skicka de lättare paketen genom Postverket , medan de bör sända de tyngre och skrymmande paketen genom SJ. Maximivikten för postpaket bör inte heller höjas till 25 kg. I detta sammanhang kan nämnas att samråd äger rum med SJ vid taxesättningen av postpaket resp. järnvägsgods. Taxorna är anpassade så att man skall få den önskade fördelningen mellan de båda verken av lättare resp. tyngre paket eller gods, beroende på vilket verk som har bäst förutsättningar att 45 ha hand om distributionen.” Detta är egentligen ganska avslöjande. Det markerar att posten och SJ ser samarbetet enbart som ett medel att göra det så ekonomiskt bra som möjligt för respektive verk, men man tappar bort kundens intresse. Visserligen säger SJ i samband med bannedläggningar att man i stället skall ha godsombud på de platser som drabbas, men efter ett tag försvinner godsombuden. Effekten blir att den som vill skicka gods med SJ hänvisas till att köra en, två och ibland kanske ännu fler mil till en ort där det finns möjlighet att lämna in gods. På samma sätt får man åka miltals för att hämta sitt gods. Detta medför naturligtvis en enorm belastning för företagare, jordbrukare och andra som snabbt behöver få fram en reservdel eller någon förnödenhet som väger 20 å 25 kilo. Sådant gods vill posten inte ha, för det passar inte in i dess transportapparat, och SJ hänvisar vederbörande att åka till närmaste SJ-inlämningsställe som kanske ligger på ett avstånd av 1,5 å 2 mil. Jag hade tänkt nämna en hel del exempel, men jag avstår från att förlänga debatten med det.Jag räknar med att motionen redan fyllt sitt syfte, nämligen att stimulera de statliga kommunikationsverken till ett ökat samarbete. Jag hoppas att man därvid inte bara ser till det egna verkets intressen utan även beaktar kundernas intresse av en god service. Herr talman!